Herr talman! Det var roligt att höra herr Romanus” uppskattning av prisoch kartellnämndens utredningsverksamhet. Jag delar hans mening att det är en för konsumenterna viktig hantering som man här sysslar med. Men om man under en begränsad tid måste sätta in betydande resurser på prisövervakning, som ju också är ett väsentligt konsumentintresse, finns det helt enkelt inte praktiska administrativa möjligheter att bygga ut den utredande verksamheten i en sådan omfattning att den skulle kunna fortgå utan inskränkningar. Detta beror delvis på att den extrapersonal som kan tas in får ägna sig åt prisstoppsfrågorna, medan den ordinarie personalen i första hand får förbehållas den utredande verksamheten. Att förstärka utredningssidan temporärt skulle stöta på betydande svårigheter, medan det har varit avsevärt lättare att göra det när det gäller den sorts administrativ verksamhet som prisstoppet innehåller. Nr 59 Nu är den utredande verksamheten långtifrån nedlagd. Av ungefär 190 Tisdagen den tjänstemän på prisoch kartellnämnden är ungefär hälften sysselsatta 13 april 1971 med den ordinarie verksamheten — dvs. då framför allt utredningar xoch —-— för närvarande pågår det inom prisoch kartellnämnden 16 utredningar. Ang. prisoch kar Att man där har prioriterat näringsfrihetsombudsmannens önskemål om = tellnämndens utredutredningar är väl ganska uppenbart och rimligt. ningsverksamhet vid På herr Romanus” avslutande fråga kan jag svara att som vi har gjort förlängning av prisomläggningen av arbetsrutinerna inom prisoch kartellnämnden, så stoppet kommer det att vara möjligt att med mycket kort varsel sätta in de fulla resurserna på utredningsarbetet igen, när prisstoppet har avvecklats eller i varje fall kunnat tas ned från nuvarande omfattning. Att vi i dag skulle föra en debatt om prisstoppets vara eller inte vara, det var väl inte ens herr Romanus” mening.
Herr talman! Jag borde naturligtvis ha tackat handelsministern för svaret. På grund av tidsnöd gjorde jag inte det. Men tyvärr innehöll svaret inte särskilt många konkreta besked, så det kanske inte gjorde så mycket. Herr Feldt trycker nu mycket hårt på, att det här är en temporär begränsning, och att man då inte kan utvidga personalen hur mycket som helst. Ja, men hur tillfällig begränsning blir det fråga om? Det blir ju ändå nu ett helt år, under vilket man, med den takt som hållits hittills, kommer att producera 10 utredningar i stället för normalt 50. Det måste man väl ändå säga är en allvarlig begränsning, och då kan man inte bara slå sig till ro med att begränsningen är ”temporär”. Dessutom vet vi ju inte om det blir slut i och med detta — det vägrar ju herr Feldt bestämt att ge något besked om. Jag vill inte göra detta till en debatt om hur länge prisstoppet skall vara, men så länge herr Feldt inte kan säga någonting om hur länge det kommer att bibehållas, blir ju kraven på ett besked om hur det skall gå med den här utredningsverksamheten ännu starkare. Det sägs i svaret att ”de mest angelägna av övriga behov” — dvs. de direkt konsumentinriktade utredningarna — har kunnat tillgodoses. Ja, i år har det publicerats två utredningar: en om hur kvaliteten är på potatis i Kalmar och en om oljerabatterna. Jag vill inte bagatellisera dessa utredningar och säga att de är mindre viktiga, men det är ganska litet gentemot vad man normalt producerar på prisoch kartellnämnden — det måste väl herr Feldt hålla med om.

Det visar sig nu att, när man skall få det hela att fungera i praktiken, så kan man inte undvika att för konsumenterna ganska viktig verksamhet blir lidande. Jag är ledsen att herr Feldt inte har kunnat ge något konkret besked — såvitt jag kan finna av svaret — om att det skall bli en förbättring.

Herr talman! Det besked som herr Romanus nu efterlyste i sin replik fick han i det svar som han inte tyckte det var lönt att tacka för, nämligen att vi måste eftersätta utredningsverksamheten under den här perioden. Det är att beklaga att så måste ske. Men jag tycker det är en orimlig värdering av insatserna för konsumenternas intressen om man säger att det inte är ett vitalt konsumentintresse att prisstoppet genomförs och övervakas. Sedan hade det kanske också varit mera intressant om denna debatt från herr Romanus” sida hade innehållit någon liten tanke om hur man skall göra i ett verk, som enligt sina instruktioner och åligganden normalt har att utföra utredningsarbete, men som också skall kunna göra sådana här snabba utryckningar i samband med ett beslut om prisstopp. Det har förutsatts att den ordinarie verksamheten under sådana skeden får läggas åt sidan i den grad som genomförandet av den extraordinära aktionen förutsätter. Det är ganska självklart att förutsättningarna för prisoch kartellnämndens verksamhet också var tänkta på det sättet. Under detta skede har vissa utredningar måst läggas åt sidan. Det beror, som jag sade, på att extraförstärkningen av personal — som i och för sig hade kunnat göras mycket större — inte går att göra för den utredande verksamheten. Temporärt går det att låna folk från olika myndigheter och nyrekrytera tillfälligt för prisövervakning och för administration av prisstoppet. Vi har kunnat göra det. Men det går inte att göra på samma sätt för den utredande verksamheten, därför att den har ett annat innehåll både administrativt och framför allt när det gäller utredningsteknik och annat. Detta förklarar att man inte ens med mycket god vilja och mycket pengar till sitt förfogande hade kunnat driva utredningsverksamheten alldeles utan avbrott. Men som sagt, det hade varit mera intressant om herr Romanus hade tänkt något på vad han ansåg borde ha gjorts, i stället för att bara efterlysa förbättringar. Det är alltför enkelt för att gå hem i detta sammanhang.

Herr talman! Under de senaste årens diskussion om den offentliga sektorns expansion har kommunernas roll i alltför stor utsträckning kommit att förbises, Det är dock så att samhällsutvecklingen har medfört att det framför allt är inom den kommunala sektorn som expansionen varit starkast. År 1960 tog den statliga konsumtionen, de statliga investeringarna, i anspråk 13,5 procent av bruttonationalprodukten medan kommunernas motsvarande andel var 14 procent. År 1970 var den statliga andelen 11,9 procent medan kommunernas andel hade ökat till hela 20,2 procent. Detta illustrerar vältaligt utvecklingen under 1960-talet. Det är framför allt vissa sektorer av samhällslivet som utvecklats till att bli de expansiva delarna i kommunernas verksamhet. Det är bostadsförsörjningen och den därmed förbundna markanskaffningen, som är en tung post. Det är undervisningen som är en annan expansiv sektor i och med att grundskolan genomförts, kommunerna övertagit gymnasieutbildningen och nu är inne i ett skede av utbyggnad av vuxenutbildningen. Socialvården, åldringsoch handikappvården är andra sektorer där kostnaderna ökat snabbt. För landstingskommunernas del har övertagandet av mentalsjukvården medfört väsentligt ökade anspråk på de ekonomiska resurserna. Den här utvecklingen har naturligtvis inte kunnat fortgå utan att sätta sin prägel på kommunernas ekonomiska situation. Under fjolåret steg den kommunala utdebiteringen i genomsnitt med 0:76 per skattekrona och under innevarande år med 1:54, Från år 1960 har utdebiteringen stigit med 7:91 per skattekrona, dvs. en höjning med 53 procent av den kommunala utdebiteringen. Det är alldeles klart att kommunerna haft begränsade möjligheter att påverka denna utveckling. I många fall har kommunerna pålagts nya uppgifter och i andra fall har samhällsutvecklingen tvingat kommunerna in på nya ansvarsområden. Samtidigt har kommunernas inkomster i form av avgifter och ersättningar successivt fått minskad betydelse. Under 1960-talet har statsbidragens andel av kommunernas totala inkomster förblivit i stort sett oförändrad. Under samma tid har dock till kommunerna överförts så kostnadskrävande uppgifter som gymnasieundervisningen och när det gäller landstingskommunerna mentalsjukvården. Till bilden hör också att kommunernas möjligheter att lånefinansiera sina investeringar varit och är av kända skäl starkt beskurna och till den ofördelaktiga kostnadsutvecklingen för kommunerna har även ökade arbetsgivaravgifter och mervärdeskatten bidragit i inte oväsentlig utsträckning. Man frågar sig i diskussionen, som blir alltmer intensiv på det här området, hur denna kommunala utgiftsexpansion skall kunna bemästras. Finns det möjligheter att stoppa upp den kommunala utgiftsexpansionen? Jag har en allmän känsla av att det för närvarande pågår en intensiv självprövning ute i de kommunala församlingarna, där besparingsmöjligheterna med ökad omsorg tas till vara och där en bättre styrning av verksamheten är på väg genom skilda planeringsåtgärder och genom en stramare budgetering. Även om en klarare prioritering sker i den kommunala verksamheten, ökar dock fortlöpande anspråken på kommunernas insatser. Barntillsynen måste byggas ut, skolorganisationen är långt ifrån klar. Socialvården kräver ökade insatser, bl.a. genom att antalet åldringar stiger. Kulturarbetet kräver också sitt. Genom ny lagstiftning har kommunerna ålagts vidgade uppgifter för renhållningen liksom för miljöoch naturvård i övrigt — för att nu nämna några aktuella exempel på de krav som kommunerna ställs inför delvis som en följd av beslut i detta hus. Med hänsyn till denna utveckling liksom till kommunernas akuta ekonomiska situation och inte minst till kommunalskattens höjd och allmänt skattepolitiska effekt är en översyn av kostnadsfördelningen mellan stat och kommun synnerligen angelägen. Jag finner det anmärkningsvärt att regeringen inte visat bättre vilja när det gäller att effektuera den beställning som riksdagen utfärdade 1969. Den skatteutjämningsrevision som nu arbetar har som bekant begränsats till en översyn av skatteutjämningssystemets tekniska uppbyggnad och har inte på sitt ansvarsområde att granska principerna. Det förefaller mig också som om utskottsmajoriteten inte heller har uppfattat hur allvarlig situationen i många kommuner är i dag. Det gäller särskilt många glesbygdskommuner. Jag kan åberopa erfarenheter från mitt eget län, Jämtlands, där befolkningens åldersfördelning är särskilt ogynnsam, vilket sätter sin prägel också på den kommunala ekonomin. Med hänsyn till problemets aktualitet kan det knappast vara rimligt att, som utskottsmajoriteten här gjort, hänvisa principfrågan till länsberedningen, eftersom det är välbekant att länsberedningens utredning inte kan väntas föreligga förrän om åtskilliga år. Det kan väl för övrigt också diskuteras, om det med hänsyn till den utformning länsberedningens direktiv fått över huvud taget är realistiskt att vänta att man den vägen skall kunna komma fram till förslag om en inskränkning av kommunernas ansvarsområde. I varje fall bör inte länsberedningen med fog åberopas som ett hinder för en angelägen och brådskande översyn av kostnadsfördelningen mellan stat och kommun. Utan att föregripa länsberedningens arbete kan en ökad bidragsgivning till kommunerna för vissa kostnadskrävande uppgifter ske. Med den ökade betydelse den kommunala verksamheten fått för medborgarna och med den ökade tyngd, med vilken kommunalskatten drabbar det stora flertalet skattebetalare, är frågan om ansvarsoch kostnadsfördelningen mellan stat och kommun också till sina konsekvenser en jämlikhetsfråga. Det är betecknande att effekterna av fjolårets skattereform snabbt håller på att elimineras som en följd av den utveckling vi nu befinner oss mitt uppe i beträffande den kommunala ekonomin.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

Herr talman! Det börjar bli alltmera klart att det totala skattetrycket är så hårt att det ger låginkomsttagarna sociala problem. Det är också så hårt att inkomstökningar äts upp nästan helt och hållet av skatter, vilket i sin tur har följder som vi många gånger har resonerat om och som det inte finns någon anledning att ytterligare gå igenom. Men det allvarliga är att alla de prognoser som görs för närvarande pekar på att det kommer att bli speciellt för kommunerna kraftiga ökningar av kostnaderna och att dessa ökningar dessutom måste medföra ett starkt tryck uppåt på kommunalskatterna. Och i detta, herr talman, har staten en ganska stor skuld. För det första har det, som vi vet, skett kostnadsövervältringar från stat till kommun.

För det tredje har vi ytterligare en mekanism som gör att kommunernas kostnader stiger, och det är att de olika statliga myndigheterna utfärdar en lång rad föreskrifter, råd och anvisningar som blir kostnadskrävande för kommunerna. Jag tror också att man kan se en fjärde anledning till att staten har en stor skuld till kommunernas ökade kostnader, och det är att det på åtminstone ett mycket viktigt område, nämligen skolsidan, har varit en ganska virrig central planering. En skolbyggnad som ena dagen var bra duger inte nästa dag på grund av att man genomfört en s.k. reform. Slutligen, som också herr Åsling påpekade, har staten en mycket direkt skuld till kommunernas ekonomiska situation genom att lägga på dem en lång rad skatter och avgifter, t.ex. den 25-procentiga investeringsavgiften, mervärdeskatten och arbetsgivaravgiften. Jag tycker att man skall komma ihåg alla dessa anledningar till att statens åtgöranden har så stor betydelse för kommunernas försämrade ekonomi, när finansministern i olika sammanhang helt oskuldsfullt försöker ge intryck av att om vi nu har besvärliga skatter här i landet, så beror det minsann inte på honom utan på att kommunerna expanderar så mycket. Det är enligt min uppfattning ett dåligt försvar. Finansministern bär det slutliga ansvaret för hur skattesituationen i landet ser ut, och han har också när det gäller kommunerna en mycket speciell egen skuld till att utvecklingen varit som den är och att utvecklingen ser ut att bli ytterligare bekymmersam. Då är det fråga om vad man kan hitta på att göra för att komma ur ett läge som verkligen är utomordentligt allvarligt och som jag i likhet med herr Åsling tycker att utskottsmajoriteten inte riktigt vill erkänna det bekymmersamma i. Vad skall man göra? Kommunerna har — tyvärr, kanske vi skall säga — inte så lätt som staten att skaffa pengar genom att lägga på skatter. Staten lägger skatt på kommunerna, men kommunerna kan inte lägga skatt på staten. Det gäller att hitta på någon annan metod. Först och främst fordras det för kommunernas egen del en stark självprövning av de egna utgiftspåtaganden man gör, och jag tror att det försiggår en sådan självprövning för närvarande. Vad som också är betydelsefullt, är att det blir en klarare uppdelning av ansvaret för olika beslut och för de kostnader som dessa drar med sig. Det fordras att man gör en ordentlig utredning om hur man skall dela upp detta ansvar. Riksdagen har redan begärt en sådan utredning, och det är förvånansvärt att regeringen inte har igångsatt den utan i stället på ett lättvindigt sätt hänvisat till andra utredningar som egentligen inte har detta uppdrag. Mot bakgrunden av detta yrkar jag bifall till reservationerna 1 och 3. Även om vi finge en sådan utredning, anser jag emellertid att läget är så allvarligt att vi inte kan nöja oss med det. Redan nu fordras en del konkreta åtgärder i avvaktan på utredningsresultaten.

Den kungörelse som Kungl Maj:t gjort till myndigheternas efterlevnad borde riksdagen enligt min uppfattning backa upp med en skrivelse till Kungl.Maj:t om att det verkligen fordras den allra största restriktivitet, innan man kan tänka sig bifalla önskemål från myndigheterna att utfärda kostnadskrävande råd och föreskrifter. I känsliga fall tycker jag också att Kungl. Maj:t skulle kunna höra riksdagen innan man tillåter myndigheterna att utfärda sådana kostnadskrävande råd och anvisningar. Jag tycker också, herr talman, att man skulle kunna tänka sig att gå igenom den nuvarande uppsättningen av råd, anvisningar och föreskrifter för att se efter om man skulle kunna rensa ut bland regler som föreskriver åtgärder från kommunernas sida som är onödigt extravaganta. Genom mindre lyx skulle man kanske kunna åstadkomma ett större utbud av väsentliga tjänster som kommunerna har att ge medborgarna utan att behöva genomföra de oroande skattehöjningar som alla prognoser för närvarande pekar på. Mot den bakgrunden, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen 2.

Herr talman! Den situation som kommunerna — både primärkommunerna och landstingen — nu befinner sig i har diskuterats i en interpellationsdebatt den 9 mars mellan finansministern och mig. Jag skall inte närmare beröra kommunernas situation i dag — det har de föregående talarna gjort — utan vill bara konstatera att kostnaderna för kommunernas allmänna verksamhet nu uppgår till över hälften av samtliga kostnader för allmän verksamhet och stadigt stiger. Det säger sammanfattningsvis vad frågan gäller och vilka problem som vi ställs inför. Riksdagen begärde 1969 en utredning om kostnadsfördelningen mellan stat och kommun. Sedan man läst det utskottsbetänkande som vi nu behandlar kan man fråga sig vad som har hänt sedan 1969.

Jag har inte undersökt huruvida finansministern var med i kammaren 1969, men att döma av utskottsbetänkandet har finansministern den uppfattningen att det för närvarande inte erfordras någon sådan utredning, och då är tydligen utskottsmajoriteten beredd att tycka detsamma. Det är väl alldeles uppenbart att vi inte kan fortsätta på detta sätt längre. Vi står de närmaste åren — och detta gäller alltså inte den tidpunkt någon gång i slutet på 1970-talet när länsberedningen skall vara klar med sin avvägning rörande arbetsuppgifterna mellan stat och kommun utan det gäller de närmaste åren — inför en skattesituation för landstingen och kommunerna som är mer än besvärande. Till skillnad från staten och herr Sträng har kommunerna nästan enbart att lita till möjligheten att höja skatten när inkomsterna inte räcker till. Lånemarknaden blir alltmer beskuren för kommunerna under det att staten utnyttjar den alltmer. Några andra inkomster än skatter har kommunerna i stort sett inte. Man kan väl säga att ökningen av skatteunderlaget tidvis har räddat kommunerna, men inte heller den utvecklingen verkar särskilt stimulerande för närvarande. Följden är den att skattesatsen ökar och ökar. Den prognos som man för närvarande har pekar väl upp mot betydligt över 25 kronor i kommunalt skattetryck för den närmaste femårsperioden. Många kommuner är redan där och flera kommer väl att passera det strecket. Det är heller inte så lätt för i varje fall landstingen att säga att här skall vi reva seglen. 80 procent av landstingens utgifter rör sig om sjukvård. Av de 80 procenten torde i sin tur 80 procent vara lönekostnader — lönekostnader för lågavlönade kvinnogrupper, som dess bättre sannolikt inte kommer att släpa efter i årets avtalsrörelse. Vad blir följden? Den blir ett ökat kostnadstryck på i varje fall landstingen men även kommunerna, och det innebär ett ökat skattetryck. Man kan med finansministern säga, som han gjorde den 9 mars: Vad spelar det för roll om det är staten som ökar skattetrycket eller om det är kommunerna? Pengarna måste ändå tas ut av medborgarna. Han avvisade, kanske med en viss rätt, tanken att man skall ta ut dem i statlig skatt, för i så fall blir det den indirekta skatten som höjs och då spelar det heller ingen roll att det är en progressiv beskattning i statlig regi och icke i kommunal. Det där resonemanget kan verka förledande under förutsättning att man föreställer sig att kommunerna på något sätt kan inverka på de ökade uppgifter och ökade utgifter som vi härifrån riksdagen och regeringen lägger över på dem. Men när kommunerna har att ta emot uppgifter, som kräver nya utgifter, utan att själva kunna inverka på detta, så är det en ganska besvärlig sits för dem. Vad kan man då göra?

Men i det fallet borde nog kommunerna ha kopplats in långt tidigare. Vi har väl haft känning av detta på olika håll och kanter när kraven från de centrala ämbetsverken har ställts utan tanke på vad de innebär ekonomiskt för kommunerna och därmed för den kommunala skatten. Det är alltså ett steg i rätt riktning, men det borde ha tagits tidigare.

Det förekommer kanske inte så förfärligt mycket av skrytbyggen och onödiga utgifter på landstingssidan eller den kommunala sidan att man där har möjligheter att reva seglen, såsom finansministern tydligen avsåg när vi resonerade om det här för någon tid sedan. Men jag kan också instämma i vad som har sagts här tidigare, nämligen att både primärkommuner och landsting är mycket väl medvetna om den situation som de nu har hamnat i. Det är nog få kommunala förtroendemän som vid det här laget inte med all makt försöker hålla igen då det gäller utgifterna. Men till dagens situation igen, herr talman! Det skall faktiskt bli intressant att se vad voteringen kommer att lämna för resultat. År 1969 var vi överens om en utredning. Vad som har hänt är, som jag tidigare sagt, att finansministern motsatt sig denna utredning. Att det här i kammaren finns en majoritet som fortfarande önskar den är jag övertygad om, eftersom den är sakligt berättigad. Från vpk, som ju tyvärr ofta har den utslagsgivande funktionen vid voteringarna, har så sent som för några veckor sedan i interpellationsdebatten yrkats på denna utredning. Åtskilliga av de socialdemokratiska riksdagsledamöterna torde nog hemma ha känning av det här problemet, och jag skall med spänning avvakta vad som kommer att hända vid voteringen. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservationerna 1 och 3.

Herr talman! Först skulle jag vilja säga att i det betänkande som föreligger från finansutskottet är utskottet helt enigt vad gäller Kungl. Maj:ts förslag om skatteutjämningsbidraget, ett belopp på 1 880 miljoner kronor — en ökning med 200 miljoner för nästa budgetår. Jag tar det som ett uttryck för att utskottet i sin helhet är medvetet om att detta är ungefär vad statsbudgeten för i år förmår bära. Jag tar det också som ett uttryck för att vi är tämligen enstämmiga i fråga om betydelsen av skatteutjämningsbidraget för att därigenom försöka göra en insats för att utjämna olikheter kommuner och landsdelar emellan. Däremot är vi, som framgår av de tre tidigare inläggen här i debatten, inte riktigt överens vad gäller frågan om en utredning om kostnadsfördelningen mellan stat och kommun. Jag vill knyta an till vad herr Hamrin nyss sade, nämligen att han med stort intresse skall notera den votering som kommer att äga rum efter denna debatt, och jag kan förstå hans intresse ur den synpunkten. Låt mig här bara göra ett litet mellanstick. Efter det att herr Hamrin den 9 mars hade haft sin interpellationsdebatt med finansministern, följde jag i vissa tidningar kommentarerna till den debatten. Jag fick en känsla av att dessa tidningskommentarer mycket medvetet ville säga att man på det håll där det begärdes utredningar av kostnadsfördelningen mellan stat och kommun hade en större känsla för kommunernas och kommuninnevånarnas skattebärkraft än vad socialdemokraterna hade. Det poängterades i den debatten — och jag vill görna upprepa det — att om det görs en annorlunda fördelning kommer förmodligen inte det totala skattetrycket att minska, därest man är överens om utgifterna. Detta gör att vi får en känsla av att ett förordande av en utredning kan ge ett argument för att man skulle vara mera vänligt inställd gentemot kommunernas skattebetalare — det må gälla primärkommunerna eller landstingen — än vad socialdemokraterna är. Jag tror att vi alla är tämligen överens om att det gäller det totala skattetrycket — det är en fördelning inbördes och vi kan diskutera fördelningsprinciper, men är vi överens om utgifterna måste vi också ta kostnaderna. Jag har därmed velat säga att det kanske inte i grund och botten råder så stor skillnad mellan de olika synpunkter som har framförts; det är närmast fråga om hur vi skall angripa problemen. Man har talat om att staten ”övervältrar” kostnader och man har sagt i reservationerna att kostnader ”åläggs” kommunerna. Detta kan möjligen språkligt sett vara riktigt, men jag har en känsla av att ordvalet ”övervältra” och ”ålägga” kan ge en känsla av att man gör någonting medvetet mot kommunernas vilja. Låt mig göra ett par reflexioner på den punkten innan jag går vidare, Jag hade under en följd av år tillfälle att syssla med skolstyrelsen i min hemortskommun och även med länsskolnämnden i mitt hemlän. Jag mötte representanter för både moderata samlingspartiet, centerpartiet och folkpartiet, och jag hade inte någon känsla av att det skilde avsevärt i uppfattningen, när vi var på det lokala eller det regionala planet, om vad vi skulle göra på dessa punkter. Det framfördes inte någon större tvekan inför att riksdagen beslöt om grundskolan eller om gymnasiereformen. Det var fråga om hur kommunerna skulle göra sina insatser. Jag vill med detta säga att vi inte kan frammana en bild av att vi bedömer saken annorlunda här än vi gör på det kommunala planet eller på landstingsplanet. Kanske herr Burenstam Linder gjorde ett litet övertramp då han talade om virrigheten i planläggningen och därmed felaktiga investeringar vad det gäller skolbyggnader. Jag är medveten om att det kan ha varit någon enstaka skolbyggnad i glesbygdsområden som man skulle ha kunnat undvika att uppföra, men i övrigt tror jag inte att det har gjorts några fadäser i fråga om skolbyggnadsprogrammet. Jag övergår till ett annat område och knyter där an till vad herr Hamrin anförde. Det gäller frågan om sjukvårdskostnaderna och landstingens insatser på den punkten, Under en följd av år, fram till senaste årsskiftet, hade jag tillfälle att deltaga i landstingsarbetet även inom förvaltningsutskottet och därmed anledning att följa utvecklingen på det området. Jag vet vad det innebar när landstingen skrev på överenskommelsen med staten om kostnadsövertagande för mentalsjukvården. Överenskommelsen var kanske gynnsam i vissa fall, exempelvis för det län som jag representerar, där det inte fanns något statligt mentalsjukhus. Vissa nyanser kunde framträda vid jämförelse med andra landstingsområden, men jag vill betona att det var en överenskommelse och att vi var överens.

Jag vill inom parentes säga till herr Hamrin att inte alla de tre utredningar som han talade om har tillsatts av finansministern, Det är bara en av utredningarna som han har tillsatt — en har tillsatts av civilministern och en av socialministern. När det blev aktuellt för landstingsvärlden att diskutera sjukronorsreformen med socialdepartementet deltog jag i en ordförandekonferens inom Landstingsförbundet den 25 januari 1969. I den konferensen deltog ordföranden och vice ordföranden i respektive förvaltningsutskott. Då förelåg en PM som också gällde kostnaderna för sjukvården. Den är undertecknad av dåvarande statssekreteraren i socialdepartementet, ordföranden i Landstingsförbundet Stig F. Hansson och förbundsdirektör Bengt Olsson samt av representanter för Stockholms stad. I punkten 4 i denna PM träffades överenskommelse mellan Landstingsförbundet och socialdepartementet om att departementet skulle medverka till en samhällsekonomisk analys rörande sjukvårdskostnadernas utveckling. Som en följd av denna överenskommelse tillsattes sedan en utredning av socialministern. Jag vill betona att det är en departementsutredning som utförs av planeringschefen Höök med biträde av en rad sakkunniga. Utredningens betänkande kommer så småningom att presenteras. Jag har emellertid en känsla av att det i den utredningen kommer att återfinnas vissa uppgifter som redan finns med i långtidsutredningens bilaga 6, ”Utvecklingstendenserna inom den offentliga sektorn”. Både Landstingsförbundet och representanter för Kommunförbundet har för övrigt medverkat i det sammanhanget. Vi som har sysslat med dessa frågor inom landstingen är oroade för kostnadsutvecklingen, och vi har försökt att göra avvägningar i olika avseenden. Men jag tvekar inte att säga att vi i viss mån kan hamna i ett dilemma som förtroendemän vid dessa avvägningar. Jag vill betona att vi har mycket skickliga läkare, som är specialister på en rad områden. Men de har också sina speciella önskemål, och det händer att de framförs med betoning av att om vi inte får göra den och den investeringen i personal, utrustning och läkemedel, så blir vår situation mycket brydsam. Det känns då nästan som ett tvingande moment för förtroendemännen att respektera fackmännens synpunkter, och därmed får vi en tendens till kostnadsstegringar. Vid en granskning av kostnadsfördelningen mellan stat och kommun kan man också gå till långtidsutredningen, bilaga 4, ”Finansiella tillväxtaspekter 1960-1975”. Där finns det en sammanställning, som jag tycker är intressant i sammanhanget. Den visar att när det gäller investeringsbidrag, driftbidrag, olika former av skattebidrag och senare skatteutjämningsbidrag var statens sammantagna bidrag till kommuner och landsting 2487 miljoner år 1960, och 1969 var motsvarande statsbidrag 7 995 miljoner. Statens bidrag har alltså inte legat helt stilla, men kostnadsstegringarna har varit ännu större för kommuner och landsting. Det finns därför all anledning att se på frågan hur kostnadsfördelningen bör vara. Jag vill också erinra om att 1969 års riksdag beslöt att hos Kungl. Maj:t begära en utredning om fördelningen av kostnaderna mellan stat och kommun.

Jag har inte stuckit under stol med att detta är en begäran om en utredning av kostnaderna. Jag kommer tillbaka till min utgångspunkt: Utgifterna finns där; hur de fördelas mellan stat och kommuner är en fråga om vissa omfördelningar. Som en följd av detta statsutskottets yttrande från 1969 har en utredning tillsatts som har till uppgift att göra en översyn av skatteutjämningssystemet. I direktiven av den 24 april 1970 tas frågan om skatteutjämningsbidrag upp, men det betonas också — det framhöll herr Hamrin och det är riktigt — att kostnadsfördelningen mellan stat och kommun icke skall upptas till prövning av utredningen. Departementschefen anför i det sammanhanget att denna fråga bör tas upp först när länsberedningen funnit en lösning på frågan om ansvarsoch uppgiftsfördelningen mellan stat och kommun. Jag vill på denna punkt bara knyta an med en kort reflexion. Jag hade i Landstingsförbundet och i mitt eget hemläns landsting tillfälle att avge yttrande över länsdemokratiutredningen. Inom vårt landsting anslöt vi oss i stort sett till de synpunkter Landstingsförbundet gav uttryck för i sitt remissvar. Jag betonade tidigare att landstingen har haft en kostnadsutveckling som ger anledning till överväganden. Då det gällde att avge ett yttrande över länsdemokratiutredningen fanns det skäl att betona att landstingen kanske har en något för ensidig uppgift sig ålagd. Herr Hamrin framhöll att 80 procent av landstingens verksamhet ligger på sjukoch hälsovården — det är riktigt — och att en stor del av kostnaderna härför är lönekostnader; det är också fullt korrekt. Det skulle kanske vara önskvärt att landstingen då det gäller att prioritera sina insatser och därmed sina kostnadsåtaganden hade en något vidare marginal att röra sig inom. Sett från den utgångspunkten och så som direktiven för länsberedningen är utformade är det ganska naturligt att man anknyter till ansvarsoch uppgiftsfördelningen mellan stat och kommun. Jag vill här citera vad statsrådet Lundkvist säger i direktiven.

Därför tycker jag inte att det enbart är ett instämmande i vad finansminister Sträng har sagt i sitt interpellationssvar då majoriteten i finansutskottet ansluter sig till tanken att man kanske på ett mera pregnant sätt skall klara ut hur uppgiftsfördelningen mellan stat och kommun skall göras innan man slutgiltigt tar upp frågan om kostnadsfördelningen mellan stat och kommun. Jag har med detta velat framföra ett par synpunkter. Jag vill ännu en gång starkt understryka att vi från vår sida är lika väl medvetna om kostnadsutvecklingen som ni genom er önskan att ännu en gång begära ett beslut om en utredning. Jag ber, herr talman, att på alla punkter få yrka bifall till finansutskottets betänkande.

Herr talman! Herr Josefsson i Halmstad har försökt leda i bevis att utskottsmajoriteten i denna fråga inte intar en annan ståndpunkt här i riksdagen än vad man gör när man hemma i primärkommuner och landsting behandlar den kommunala ekonomin. Det är möjligt att så är fallet, men den fråga jag då ställer mig är om herr Josefsson tar avstånd från den bedömning av den kommunalekonomiska utvecklingen som Kommunförbundet har gjort vid upprepade tillfällen. Kommunförbundet har sagt sig uppfatta riksdagens beslut år 1969 så, att en relativt snabb översyn av ansvarsfördelningen mellan stat och kommun måste företas. Den uppfattningen kom till uttryck bl.a. i en uppvaktning som Kommunförbundet gjort hos finansministern och där man närmare utvecklade den kommunalekonomiska situationen. Jag tycker nog att det är bristande överensstämmelse mellan socialdemokraternas bedömning av denna fråga å ena sidan här i riksdagen och å andra sidan i de kommunala församlingarna och i synnerhet i Kommunförbundet.

Fjolårets skattereform håller, som en följd av utvecklingen när det gäller den kommunala utdebiteringen, på att urholkas och förlora vad som ursprungligen var syftet med reformen.

Herr talman! Det verkade som om utskottets talesman herr Josefsson i Halmstad var relativt nöjd och belåten med det tillstånd vi för närvarande har på detta område; på annat sätt kan jag inte tolka hans uttalande om 1969 års riksdagsbeslut. Men låt mig säga att han bland kommunalmännen är relativt ensam om denna åsikt. Samtidigt skall jag utan vidare säga att — och det tror jag att finansministern eller i varje fall länsberedningens ordförande kan bestyrka — länsberedningens arbete inte kommer att bli klart på åtskilliga år. När beredningen blir klar med sitt arbete har sannolikt många kommuner börjat knäa, något som åtskilliga kommuner gör redan i dag, t.ex. de kommuner som har så dålig likviditet att de för närvarande inte ens kan betala ut sina anställdas löner. Visst kan man säga att detta är en fråga om förutseende. Men det är också en fråga om ett gemensamt skattetryck. Jag vill starkt betona att detta inte är något skattekvirr från min sida, men om vi har den uppfattningen att det finns ett tak för det sammanlagda statliga och kommunala skattetrycket måste vi, samtidigt som det förs över allt fler uppgifter till kommunerna, se till att det finns utrymme på den statliga sidan för de ökade skatteintäkter som blir erforderliga på den kommunala sidan. På ett par punkter vill jag dock instämma med utskottsmajoriteten, bl.a. när denna framhåller att den kommunala självstyrelsen inte får urholkas. Men det är just vad som sker nu. På grund av att finansieringsmöjligheterna är så hårt beskurna som fallet är, blir det inget utrymme för egna initiativ från kommunernas sida. Man gör vad som är oundvikligen nödvändigt. Låt mig till herr Josefsson också få säga beträffande påståendet att landstingen, om de fick ett bredare register för sitt handlande — inte bara sjukvården — skulle få möjligheter att prioritera på ett annat sätt än som för närvarande sker, att jag har hört denna tankegång i flera sammanhang, bl.a. i länsberedningen. Jag tror dock inte på den, ty den innebär ju att sjukvården får stå för fiolerna genom en sänkt standard för sjukvården.

Herr talman! Jag vill bara säga ett par ord. Herr Hamrin frågar hur snabbt länsberedningen kommer att fullgöra sin uppgift. Jag har inte vågat ha någon uppfattning om det. Jag är övertygad om att det tar sin tid. Vad är snabbt i sammanhanget? Om vi skulle sätta till ytterligare en utredning, som skulle ta upp frågan om kostnadsfördelningen mellan stat och kommun — det betonas i reservationerna att det skulle ske synnerligen snabbt — hur snabbt skulle det gå? Kommer man inte tämligen automatiskt i kontakt med frågor som länsberedningen sysslar med och som gör att det måste bli ett självklart samspel mellan utredningarna? Jag kan inte se någon annan lösning. Jag hänvisade tidigare till bilaga 6 i långtidsutredningen. Om man granskar de sammanställningar som där finns över kostnadsutvecklingen inom kommunerna beträffande socialvården, följdinvesteringar till bostadsbyggandet, skolkostnaderna och sjukvårdskostnaderna på landstingssidan finner man ett mycket omfattande material, som inte är alltför lätt att angripa. Det torde sannerligen kräva åtskillig tid att göra en utredning för att få fram en bas för en annan kostnadsfördelning. Man kommer helt naturligt in på frågan hur ansvarsfördelningen och uppgiftsfördelningen mellan stat och kommun gestaltar sig. Sedan betonade herr Hamrin att kommunerna och landstingen har ringa möjligheter till egna initiativ. Jag har en känsla av att vi inte känner oss alltför bortkomna vare sig inom kommunala församlingar eller inom landstingsvärlden när det gäller att ta initiativ. Det är inte bara fråga om ett riksdagsbeslut och vissa åtgärder, utan det är fråga om hur kommunerna och landstingen prövar det och hur man vill forma egna initiativ. Särskilt beskurna på möjligheter till initiativ i olika avseenden är inte kommuner och landsting enligt min uppfattning.

Herr talman! Problemen i fråga om kostnadsfördelningen mellan stat och kommuner har mycket länge varit aktuella. Dessa problem får också ökande tyngd för varje år. Den kommunala utdebiteringen stiger oavbrutet och kommuner och landsting står inför den omöjliga uppgiften att utbygga servicen till allmänheten och samtidigt undvika skattehöjningar. Resultatet blir vanligen både prutningar på angelägna uppgifter och ändå höjd skatt. Utvecklingen kan belysas med några siffror. År 1960 var medelutdebiteringen till kommuner och landsting 14:63 kronor medan den i år uppgår till 22:54 kronor. Beräkningar utförda av Kommunförbundets kommunalekonomiska avdelning förutsäger en utdebitering på 25 kronor redan år 1975, trots en beräknad begränsning av investeringsvolymen. Det är troligt att åtskilliga kommunalmän utbrast ”äntligen” när riksdagen efter åratals framstötar år 1969 beslöt att hos regeringen begära utredning både om skatteutjämningssystemet och om kostnadsfördelningen mellan stat och kommun. Men säg den glädje som varar beständigt! Regeringen begränsade utredningens uppdrag till en översyn av skatteutjämningssystemet och avser att ta upp frågan om kostnadsfördelningen först därefter och sedan frågan om kompetensfördelningen mellan stat och kommun blivit föremål för översyn. Det har antytts att utredningen om kostnadsfördelningen knappast skulle kunna påbörjas förrän under senare delen av 1970-talet. Riksdagen uttalade år 1969 den meningen att utredningen skulle få ”i erforderlig omfattning ta upp till övervägande frågan om kostnadsfördelningen mellan stat och kommun”. Frågan uppfattades säkerligen av alla som mer angelägen än att den kunde uppskjutas på obestämd tid. Regeringens handlande i detta fall är ganska anmärkningsvärt och det finns en stark opinion ute i kommuner och landsting för att den av riksdagen begärda utredningen skall verkställas. Svenska kommunförbundet har också reagerat och uttalat den oro som råder i kommunerna ”över de starkt stigande kostnaderna för såväl de uppgifter staten direkt ålagt kommunerna som de uppgifter kommunerna själva av olika skäl nödgats påtaga sig”. Kommunförbundet pekade på utvecklingen inom olika områden och mervärdeskattens höjning och drog slutsatsen att starkare skäl för en utredning som även omfattar kostnadsfördelningen föreligger nu än när riksdagen fattade sitt beslut våren 1969. Finansminister Sträng har sökt möta den starka kritiken från kommunerna, I en artikel i Kommunal tidskrift i slutet av förra året anförde han: ”Jag är inte överraskad över om kommunernas representanter då de konfronteras med sina egna kommunalekonomiska bekymmer sneglar mot staten och säger: Borde då inte kostnadsfördelningen mellan stat och kommun vara annorlunda. Oavsett om det är stat eller kommun som skall betala fiolerna så är det medborgarna som skall betala dem.” Efter ett resonemang, där finansministern söker leda i bevis att en höjning av mervärdeskatten är enda alternativet, säger han följande: ”Objektivt sett är det ingen fördel att försöka lätta på den kommunala skattebördan genom att höja mervärdeskatten. Samma personer drabbas och drabbas i samma utsträckning.” I ett avseende kan man ge finansministern rätt, nämligen att höjd kommunalskatt och höjd mervärdeskatt drabbar samma personer — låginkomsttagarna. Jag vill dock inte godkänna tankegången att höjd mervärdeskatt är det enda alternativet. Vänsterpartiet kommunisterna har i motioner pekat på en rad andra möjligheter att öka statens inkomster. Det handlar om en skattepolitisk linje som tar ut mer av kapitalet. Vi har haft anledning att vid flera tillfällen påtala hur illa olika beslut rimmat med talet om ökad jämlikhet och utjämning av inkomstklyftorna. Det finns anledning att göra detta också i dag när man läser finansutskottets betänkande nr 11. Kommunalskatten drabbar människor med de lägsta inkomsterna hårdast. Vill man därför lätta bördorna för dem måste man vidta åtgärder för att kommunalskatten skall kunna hållas på en rimlig nivå. Då är en ändrad kostnadsfördelning mellan stat och kommun en ofrånkomlig åtgärd. Det är då ganska naturligt att i första hand ställa frågan om kompensation för den höjda mervärdeskatten samt befrielse från allmänna arbetsgivaravgiften.

Om man hade eftersträvat ett snabbt resultat, borde man ha kunnat stödja vår motion, som utgör en konkret begäran om förslag till ändrad kostnadsfördelning på flera av de områden som man vill att en utredning skall syssla med. Kommunisterna har länge drivit frågan om ändrad kostnadsfördelning mellan stat och kommun, och vi kräver också i dag att den av riksdagen beställda utredningen verkställes. Enligt vår mening innebär vår motion, vari begärs förslag på bestämda områden, det effektivaste sättet att uppnå resultat. Det är alltså inte den borgerliga reservationen om utredning som är den bästa framgångslinjen utan ett bifall till vpk-motionen. I detta sammanhang vill jag bestämt markera att vi är motståndare till en omfördelning, som baseras på ytterligare höjning av mervärdeskatten. De borgerliga partiernas inställning till den senaste momshöjningen var som bekant densamma som regeringens. Vår utgångspunkt är sålunda en annan än Övriga partiers, En konsekvent skattepolitisk linje som syftar till att lätta bördorna för de lägre inkomsttagarna gäller både kommunalskatten och den statliga beskattningen. Det finns också skäl att påpeka det faktum att fördröjningen av utredningen rörande kostnadsfördelningen, i tiden sammanfaller med ytterligare pålagor på kommunerna, föranledda av skattepolitiska åtgärder.

Vår motion utgår sålunda från det faktiska beslutet av 1969 års riksdag om utredning av kostnadsfördelningen, och vi har begärt förslag på konkreta områden, där den för kommunerna ogynnsamma kostnadsfördelningen är helt uppenbar. Utskottets argumentation för avslagsyrkandet på motionen är inte särskilt övertygande. Dels anförs att ”motionärernas förslag inte är kvantitativt preciserade” och att omfördelningen av kostnaderna sålunda är svår att beräkna, dels räknar man med kommunernas hela kostnad för folkpensionärernas bostadstillägg, trots att motionen upprepar ett tidigare vpk-förslag om ett statligt grundbidrag på 500 kronor per bidragsberättigad pensionstagare. Men har utskottet bestämt sig för slutsatsen ”möjligheterna att för närvarande genomdriva en sådan kompenserande statlig ekonomisk politik bedömer utskottet som obefintliga”, då gäller det naturligtvis att argumentera på ett sådant sätt. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till motionen 52.

Herr talman! Efter den lilla debatt som har varit här vill jag sammanfattningsvis konstatera att jag tyvärr inte fick något svar på min fråga beträffande utskottsmajoritetens syn på Kommunförbundets bedömning av den här frågan och av riksdagens beslut om en utredning av år 1969. De direktiv som föreligger för länsberedningen och för skatteutjämningsrevisionen är väl kända i detta hus. Den bedömning som vi reservanter har gjort överensstämmer med den bedömning som Kommunförbundet har gjort och vid flera tillfällen framfört. Inom ramen för här nämnda utredningar finns det inte utrymme att ta upp de akuta frågorna, den aktuella ansvarsoch kostnadsfördelningen mellan stat och kommun, som har försatt många kommuner i en prekär situation. Jag beklagar att min fråga kvarstår obesvarad: Varför motsätter sig utskottsmajoriteten en översyn och varför vill regeringen inte effektuera

Herr talman! I socialförsäkringsutskottets betänkande nr 12 behandlas motioner som angår det studiesociala stödet. Rent allmänt skulle jag vilja säga att det stödet är av stort värde, då det öppnar möjligheter för studerande ungdom att utnyttja samhällets utbud av studiemöjligheter. Under de år som gått sedan studiemedelssystemet infördes har det naturligt nog varit föremål för vissa justeringar och förbättringar. Studiemedlen är indexreglerade och utgår per år med 140 procent av basbeloppet. Det gör att beloppets samlade storlek justeras uppåt i och med att basbeloppet höjs. I några av de motioner som behandlats i utskottets betänkande tar man upp frågan om bidragsdelens storlek i förhållande till den samlade summan av studiemedel. Det gäller bl.a. motionerna 126 och 341. Vid systemets införande 1964 utgjorde bidragsdelen 25 procent eller 1 750 kronor per år. Detta belopp har sedan dess varit oförändrat under det att genom basbeloppets höjning lånedelen i studiemedlen ökat. Bidragsdelen, den återbetalningsfria delen, motsvarar för närvarande bara 18 procent av de samlade studiemedlen, och det innebär ju att de elever som får studiemedel åsamkas en ökad skuldsättning. Därmed får de också större ekonomiska bördor att bära när de går ut i förvärvslivet. Självklart följer därmed också ökade ekonomiska bekymmer. Genom indexreglering av lånesumman kan genom penningvärdets fall också följa en nominellt ökad skuldsättning. Yrkandena i motionerna går ut på att bidragsdelen borde höjas och återställas till sitt ursprungliga procentuella värde. Även om yrkandena i motionerna utformats något olika, kan detta sägas i stort sett vara målsättningen i dem. Man skulle på det sättet kunna begränsa skuldsättningen när det gäller studiemedlen. I detta sammanhang kan det erinras om det vägledande uttalande som statsrådet Edenman gjorde i 1964 års proposition angående studiestödet. Enligt statsrådet borde en primär uppgift vara att se till att återbetalningsskyldigheten inom studiemedelssystemet inte för någon blev oskäligt betungande och att man för att nå dithän borde bl.a. begränsa skuldsättningen genom att lämna de studerande en viss del av studiemedlen i form av bidrag. Det här uttalandet får ju särskild aktualitet genom den penningvärdeförsämring som inträffat sedan den studiesociala reformen genomfördes, Som tidigare påpekats utgör nu bidragsdelen ungefär 18 procent mot 25 procent när systemet infördes. I reservation 2 till utskottets betänkande har vi reservanter framhållit att man inte i längden kan acceptera en minskning av de studiesociala förmånernas relativa värde i förhållande till vad som gällde då förmånerna infördes 1964 och att man på sikt måste eftersträva någon form av värdebeständighet beträffande de studiesociala förmåner som inte är indexreglerade. Frågan härom bör tas upp av 1968 års studiemedelsutredning, I det sammanhanget är det också lämpligt, som vi säger i reservationen, att överväga en höjning av förmånernas belopp. Enligt reservanternas mening bör de här synpunkterna bringas till Kungl. Maj:ts kännedom. I reservation nr 1 tar vi upp frågan som aktualiserats i motion 728, nämligen reglerna för studielån och den hårda reducering av lånemedlen som kan inträffa för studerande som ej fyllt 20 år, beroende på föräldrarnas ekonomi. Det belopp på för närvarande högst 4 000 kronor som elev i åldern 16—19 år får låna reduceras med 30 procent av den del av föräldrarnas till statlig skatt beskattningsbara inkomst som överstiger ett fribelopp på 6 000 kronor. Om föräldrarnas förmögenhet överstiger 37 800 kronor, jämställs två femtedelar av det överskjutande beloppet med inkomst. Motionärerna yrkar på en ändring så att inkomstförhållandena ej får den reducerande effekt som de för närvarande har. Den ändring som åsyftas ligger i linje med vad centrala studiehjälpsnämnden föreslagit i sina petita både för innevarande år och för nästa år. Enligt nämnden bör således lånemöjligheterna för yngre elever förbättras dels genom en minskning av den nämnda reduktionsprocenten från 30 till 20, dels genom en höjning av fribeloppet i fråga om föräldrainkomsten från 6 000 till 7 000 kronor. Dessa ändringar skulle innebära synnerligen befogade förstärkningar av studiehjälpen åt elever med föräldrar i inkomstlägen mellan 16 000 och 30 000 kronor. Då den här ändringen skulle kräva en relativt blygsam ekonomisk insats från samhällets sida, så är det enligt reservanternas mening i hög grad angeläget att en liberalisering av de i vissa avseenden rigorösa tillämpningsbestämmelserna för låneprövningen kommer till stånd. Herr talman! Dessa frågor har ju varit uppe till behandling vid tidigare riksdagar, Det är alltså ingenting nytt för oss, men vi har velat aktualisera igen dels frågan om värdebeständigheten när det gäller studiemedlen, dels den fråga som upptas i reservation I om bättre möjligheter för yngre elever att få del av lånemedel. Jag ber att med det anförda få yrka bifall till reservationerna 1 och 2 vid utskottets betänkande.

Herr talman! Jag ber först att få instämma i vad herr Jonsson har anfört. Hans anförande gör att jag inte behöver närmare ange de fakta som han har föredragit, men jag vill ändå ta upp tre frågeställningar i anslutning till den motion som herr Rask och jag har inlämnat, nr 728, som gäller möjligheterna till studielån för yngre elever. För det första vill jag ifrågasätta logiken i utskottsmajoritetens resonemang på den här punkten. Man säger att man vill vara restriktiv när det gäller utlåningen till yngre elever. Det kan väl vara en motiverad ståndpunkt. Därför har vi också i lånebestämmelserna ett lägre lånebelopp för yngre elever. Men om man följer den linjen, så bör väl restriktiviteten vara generell och inte speciellt drabba en viss grupp av de yngre eleverna, nämligen de som råkar ha föräldrar med en viss taxerad inkomst eller en viss förmögenhet. För det andra kan det inte vara riktigt att diskriminera vissa elever. Om en elev råkar ha föräldrar som t.ex. har en fastighet eller en annan liten förmögenhetstillgång eller en inkomst som något överstiger existensminimum, så beskärs eller upphör vederbörandes lånemöjligheter, och detta oavsett om han tillhör föräldrarnas hushåll eller inte. Det är enligt min mening klart orättvist. Det kan väl knappast motiveras med att den elev som har föräldrar med en viss inkomst skulle ha sämre förutsättningar att återbetala lånet. Observera att det kan gälla 18—19-åringar som en tid varit ute i förvärvslivet men söker sig tillbaka till skolan för att skapa förutsättningar för erhållande av ett mera intressant och kanske bättre betalt arbete, t.ex. fackskoleelever som vill meritera sig för arbetsledande funktioner. Vi får inte glömma att den restriktivitet, som det är fråga om här, särskilt hårt drabbar glesbygdselever som oftare får söka sig till skolor så långt bort från hemmet att inackordering blir nödvändig vilket medför ökade kostnader. Därför kan man inte undgå reflexionen, att den nuvarande ordningen står i strid med våra vackra deklarationer om att vår ungdom skall ha likvärdiga möjligheter till studier oavsett bostadsort. Det är för det tredje orimligt att inte ens ta hänsyn till förändrade förhållanden när det gäller taxeringsvärden och skatt. Bara t.ex. det förhållandet att en villafastighet taxerades upp mycket kraftigt förra året inverkar allvarligt på dessa elevers lånemöjligheter. Samma sak inträffar när det plötsligt bestäms att kommunalskatten inte får dras bort då det till staten beskattningsbara beloppet fastställes. Att man år efter år kan blunda för här berörda förhållanden är för mig helt obegripligt. Vi har återkommit till detta flera år å rad, och jag kan inte förstå att man inte ens kan gå in på den linje som centrala studiehjälpsnämnden anvisat. Jag finner det hoppingivande att centrala studiehjälpsnämnden velat göra sig till tolk för den ståndpunkt som vi fört fram år efter år. Jag hälsar också med tillfredsställelse att några reservanter i utskottet velat gå motionärerna till mötes, och i den situation som nu föreligger nöjer jag mig med att yrka bifall till reservationerna.

Herr talman!

Båda systemen är uppdelade i två hjälpformer — dels det s.k. studiebidraget, dels studielån. I de studiemedel som utgår till äldre studerande är lånedelen subventionerad om man jämför med andra låneformer. Vad som i år har aktualiserats är förmåner som utgår dels inom studiehjälpssystemet till yngre elever, dels genom studiemedel. När det gäller de yngre eleverna, som går i gymnasier eller med dem likställda skolor och som i mycket hög grad är beroende av föräldrarnas ekonomi, har både riksdagen och regeringen under alla år sedan 1964 strävat efter att deras skuldsättning så mycket som möjligt skulle hållas nere. Om deras lånemöjligheter vidgas skulle deras skulder öka, och de skulle få svårigheter när de efter skolan kommer ut i förvärvsarbete. Man har i riksdagen varit överens om att i första hand införa förbättringar i studiebidragsdelen i fråga om de inkomstoch behovsprövade tillägg som kan utgå. På så sätt har vi ansett att familjer med svag ekonomi och familjer med flera barn gagnas bäst. Vi har resonerat som så att en stödverksamhet som främst inriktar sig på studiehjälpsdelen när det gäller yngre elever också skall kunna vara studiestimulerande.

På så sätt har man där byggt in en värdebeständighet som inte finns för den bidragsdel som utgår inom studiehjälpssystemet. I motionerna 62 och 345 har tagits upp frågan om studiehjälpen för de yngre eleverna, Den frågan är av stor betydelse för dem vilkas barn inte har studietradition och där föräldrarnas ekonomi kan vara helt avgörande för om barnen skall kunna gå i högre skolor. Dessa frågor har prövats under en följd av år här i riksdagen dels med anledning av propositioner med förslag till löpande förbättringar, dels med anledning av motioner som i vissa stycken har bifallits. Så sent som 1970 föreslogs förbättringar i fråga om denna del av studiehjälpen. I år föreslås en höjning av resetilläggen för dem som är inackorderade med tio kronor per avståndsklass, Förra året infördes en förbättring på samma område. Utskottet understryker vad som tidigare flera gånger har uttalats i riksdagen att det är viktigt med en förstärkning, speciellt för de barn som är inackorderade — kanske långt från hemmet. Man tänker då kanske närmast på de elever som finns i norra delarna av vårt land, där avstånden är långa.

Däremot kan utskottet inte tillstyrka en utvidgning av skuldsättningen för de kategorier som har studiehjälp.

I reservationen 1 föreslås en höjning av fribeloppet och en minskning av reduceringen när det gäller anknytningen till föräldraekonomin. Herr Westberg i Ljusdal säger att han inte förstår logiken i att man inte vill öka lånedelen för dem som har de lägre inkomsterna, men det är väl logik att man inte onödigtvis ökar skuldbördan för dem som har låga inkomster och som har ett sådant startläge i livet att de kanske inte har möjligheter att i fortsättningen få några större inkomster. I stället vill man gå den vägen att man ger bidragsdelen ett större värde för dessa människor. När det gäller taxeringsvärdena och deras inverkan vid förmögenhetsprövning som herr Westberg nämnde, vet vi att gränsen föregående år höjdes från 30 000 till 50 000 kronor. Han nämnde också att det nya skattesystemet kommer att påverka prövningen, men Kungl. Maj:t har ju, som jag förut har sagt, aviserat att man kommer att pröva det nya skattesystemets effekter på studiehjälpen. Det är inte så att utskottet har blundat för de besvärligheter som kan uppstå för de här yngre eleverna, men det följer den princip som riksdagen hela tiden har anslutit sig till när det gäller de yngre elevernas studiehjälp. Det är ju också fråga om ekonomiska resurser och om vad riksdagen tidigare har uttalat på det här området.

Det är klart att man kan säga det, om man jämför med vad det skulle ha kostat om utskottet hade biträtt motionsyrkandena från mittenpartierna. Om vi bara skulle bifalla folkpartiets motioner, herr Westberg, skulle det medföra en ökning med 75 miljoner kronor, I jämförelse med det är ju 6 miljoner kronor en mindre summa. Trots att det här sägs att denna summa behövs och att det inte är någon större ekonomisk satsning, kan jag inte finna att man någonstans i reservationen har anvisat medel. Inte heller kan jag finna att man i utskottets nästa betänkande, nr 13, som upptar budgeten på detta område, på någon punkt har anvisat medel för det som man begär i denna reservation. Eftersom vi vet att Kungl. Maj:t har sin uppmärksamhet riktad på dessa frågor med anledning av de framställningar som har gjorts från centrala studiehjälpsnämnden, avstyrker utskottet motionsyrkandena. I reservationen 2 har man främst tagit upp den gamla och här mycket omtjatade indexregleringen. Under tidigare behandling har ju fastslagits att man inte vill knyta studiebidragsdelen inom studiemedelssystemet till basbeloppet.

De har tagit med den mening där statsrådet säger att han anser att man skall begränsa skuldsättningen genom att lämna de studerande en viss del i form av bidrag. Jag skulle vilja försvaga denna stötta som reservanterna har tillgripit, när de hänvisat till statsrådet Edenman, genom att jag citerar något mer av vad statsrådet yttrade vid det tillfället. Man får se statsrådet Edenmans yttrande mot bakgrund av den tidigare formen av studiehjälp. Hans resonemang har ju den bakgrunden att man övergick från ett system med dels en låneform som var helt annorlunda än den nuvarande, dels naturastipendier, som inte utgick till de studerande under hela året utan bara under halva året. Statsrådet resonerade då om den diskussion som föregick denna proposition beträffande möjligheterna att införa s.k. studielön. Statsrådet yttrade vidare: ”Fastställandet av studiebidragets storlek är naturligtvis en statsfinansiell fråga som rör konkurrensen mellan olika angelägna utgiftsändamål om tillgängliga resurser. Det är emellertid också ett rättvisespörsmål, vid vars avgörande man måste hålla fast vid att förmånerna inom studiemedelssystemet i varje fall inte bör vara avsevärt större än förmånerna inom studiehjälpssystemet för gymnasister, yrkesskoleelever och folkhögskoleelever. Detta är så mycket viktigare som gränsen mellan de båda systemen av praktiska skäl måste bestämmas med hänsyn till skolformen.

Reservanterna har inte tagit upp det mycket kostnadskrävande förslag som motionärerna från mittpartierna har framfört. Vad beträffar folkpartiets motioner skulle, som jag förut sade, kostnaderna ha blivit drygt 75 miljoner och när det gäller centerpartiets propåer skulle kostnaderna ha gått upp till 360 miljoner i ökning av anslaget till studiemedel. Detta har reservanterna nogsamt undvikit att ta upp, och jag kan väl avslöja att det var som om en ängel gick genom rummet när utskottets föredragande redovisade hur de här motionsyrkandena skulle utfalla i fråga om ökade kostnader. Man har dock tagit sig samman och avgivit en reservation, som alltså är tämligen moderat, i varje fall i förhållande till vad som begärts i motionerna. Men det beror kanske på att man fått moderaten Björck i Nässjö med på reservationen! I tidigare uttalanden av både utskottet och riksdagen har ju förklarats att man när det gäller de yngre eleverna först och främst skall satsa på de fasta bidragen och de inkomstoch behovsprövade bidragen till yngre elever.

Vi har enigt beslutat att man i första hand skall gynna de yngre elever som är beroende av föräldraekonomin och dessutom att man, när det gäller det som i framtiden kan avsättas för ytterligare förbättringar på studiemedelsområdet, skall ta hänsyn till dem som går i vuxenutbildningen. Mot bakgrund av de principuttalanden som riksdagen har gjort avstyrker utskottet de propåer som framförts i motionerna och som jag här redogjort för beträffande balanseringen mellan fasta bidrag och lånefinansiering. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till socialförsäkringsutskottets hemställan i betänkande nr 12.

Herr talman! Jag har inte för avsikt att här ingå i svaromål gentemot allt vad fröken Sandell anförde och inte heller bemöta hennes enligt min mening ganska underliga argumentering. Men en sak kan jag ändå inte undgå att beröra, nämligen fröken Sandells logik i resonemanget om lånemöjligheterna för de yngre studerandena. Fröken Sandell sade att man vill hålla skuldsättningen nere för de elever det här gäller. Det kan väl vara riktigt.

Är det någon av kammarens ledamöter som begriper logiken i det resonemanget? Jag begriper den inte. En elev vars föräldrar äger en villa har väl minst lika stora möjligheter att klara en eventuell och nödvändig skuldsättning som den elev vars föräldrar ingenting äger. Det är väl ändå tämligen självklart — eller hur, fröken Sandell? Sedan håller jag med fröken Sandell om att vi bör försöka göra bidragsdelen större. Det är vi ju alla ense om, och det är sålunda en strävan som vi kan hjälpas åt att förverkliga. Fröken Sandell sade vidare att hon har gjort en del ekonomiska beräkningar, som visar att det skulle kosta 75 miljoner kronor att bifalla min motion. Det vore mycket intressant att veta hur fröken Sandell har kommit till det resultatet, eftersom vi motionärer ju bara har yrkat ”att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t anhåller om ändring av bestämmelserna för erhållande av studielån på så sätt att föräldrarnas inkomst och förmögenhet ej får den reducerande effekt som för närvarande gäller”. Slutligen har fröken Sandell inte sagt någonting om glesbygdens elever, som drabbas allra hårdast av restriktionerna.

Herr talman! När det gäller att förbättra studiehjälpen till de yngre eleverna genom att höja reseoch inackorderingsbidragen samt räkna upp de inkomstoch behovsprövade tilläggen har vi inom utskottet varit helt eniga om utskottets skrivning. Men vi har fallit tillbaka på centrala studiehjälpsnämnden, som sagt att i avvaktan på att detta blir möjligt måste lånemöjligheterna förbättras. Det är detta som ligger bakom reservationen 1 till utskottets betänkande. Den reservationen har även herr Westberg i Ljusdal här talat för, och jag behöver därför inte säga mer om den saken, Vad sedan gäller frågan om bidragsdelen i studiehjälpen är det väl tämligen obestridligt att sedan vi 1964 beslöt om den reformen har inte riksdagen fattat något beslut om att höja bidragsdelen. Fröken Sandell sade, och det har statsrådet också framhållit, att det vore bättre att höja studiemedlens bidragsdel från fall till fall, men det har i varje fall inte skett. När det nu har skett en sådan urholkning av bidragsdelen menar vi att man borde se till att det förhållandet på något sätt rättades till. Fröken Sandell nämnde sedan någonting om vilka kostnader ett genomförande av motionsförslagen skulle medföra. När det gäller vidgade lånemöjligheter för de yngre eleverna är det inte 75 miljoner kronor utan 6 miljoner kronor som centrala studiehjälpsnämnden beräknat beloppet till.

Herr talman! När nu reservanterna och motionären här ytterligare understryker vad de vill åstadkomma inom studiehjälpssystemet visar det sig att man bara har en vision av hur man vill att det skall vara, men man föreslår egentligen inte några pengar till det. Man har här ytterligare understrukit att reservationerna inte gäller några ökade anslag. Det innebär ju i själva verket att om riksdagen bifaller reservationerna så får inte de studerande ett enda öre mer i pengar för det under det kommande budgetåret. Herr Westberg i Ljusdal sade förut att han var glad över att reservanterna inte hade blundat för de synpunkter han framfört i sin motion. Det har de visserligen inte gjort, men de har verkligen blundat för det praktiska och reella, nämligen varifrån man skall ta pengarna. När det gäller eleverna i glesbygderna vill jag säga att det är just dem man tänker på när man menar att man skall öka inackorderingsbidragen och om möjligt ge extra inackorderingsbidrag till dem som bor i glesbygderna, har långa resvägar och behöver komma hem under veckohelgerna.

Där finns det alltså värdebeständighet. Som jag förut har nämnt har riksdagen flera gånger uttalat att det är lämpligare att man när det gäller de äldre eleverna ger ersättningen i form av ökade lånemöjligheter. Samtidigt som man här talar om de yngre elevernas behov av en förstärkning på studiehjälpsområdet gynnar man i sina förslag främst de grupper som hittills har haft det bästa studieklimatet, de grupper som genom föräldrarnas ekonomiska ställning haft större möjligheter än andra grupper att tillvarata den utbildning som samhället kan ge. Jag vill ännu en gång konstatera att man icke anvisat var pengarna till detta skall kunna tas. Herr Jonsson i Mora sade att man inte behöver göra det, därför att det är någonting som man hoppas att Kungl. Maj:t skall ta ställning till i framtiden. Jag har ju förut sagt att Kungl. Maj:ts uppmärksamhet är riktad på dessa frågor genom att centrala studiehjälpsnämnden har tagit upp dem. Vi är övertygade om att när de ekonomiska möjligheterna finns så kommer man att ta hänsyn till dessa för eleverna många gånger mycket viktiga frågor.

Herr talman! Fröken Sandell säger att den procentuella minskningen av bidragsdelen inom studiehjälpssystemet kompenseras av att de studerande nu kan få låna mer pengar. Det är klart att det räknat i antalet kronor på det sättet blir en kompensation. Men man får också en ”kompensation” i form av en större skuldbörda som sedan skall betalas av när man kommer ut i förvärvslivet. En sådan kompensation kan ju inte vara likvärdig med en uppräkning av bidragsdelen. Fröken Sandell återkommer sedan till att vi inte anvisat några pengar till denna reform. Men när vi i reservationen föreslår att 1968 års studiemedelsutredning bör få i uppdrag att se över denna fråga är det självklart att vi avser att riksdagen får återkomma till den saken när utredningens förslag ligger på riksdagens bord. Får vi ett förslag i den riktning vi önskar är vi nog från vår sida beredda att medverka till att pengar ställs till förfogande till denna reform.

Herr talman! Till fröken Sandell skulle jag vilja säga, att visst innebär motionsyrkandet krav på ökade anslag. Men hur har man med ledning av motionen kunnat beräkna detta till 75 miljoner kronor? I övrigt ber jag att på denna punkt få hänvisa till vad herr Jonsson i Mora sade. Det gladde mig att fröken Sandell inte försökte argumentera mot mitt påstående att de elever vilkas föräldrar har en villafastighet har lika goda möjligheter att betala tillbaka lån som de elever vilkas föräldrar inte har någon fastighet eller inkomst. Det är naturligtvis omöjligt att argumentera mot detta, och då måste det brista i logiken när man går emot detta förslag och motiverar det med att man vill hålla skuldsättningen nere. Vi kommer inte ifrån, fröken Sandell, att framför allt elever från glesbygden som behöver inackorderas på studieorten av olika skäl som jag nu inte skall gå in på har det största behovet av att låna pengar för att klara sina utgifter. Men ofta har dessa elevers föräldrar ett litet torp eller en liten fastighet och de kanske också tjänar några kronor. På grund härav hindras dessa elever från att låna pengar och deras studieförutsättningar försämras. Det är det jag tycker är allvarligt. Att i det sammanhanget tala om att vårt förslag gynnar grupper som redan tidigare haft goda förutsättningar för studier är fullständigt malplacerat. Det är inte det saken gäller, utan det är fråga om att hjälpa de elever som har behov av att låna pengar för att klara sina studier, och det är ofta de elever som har en svag ekonomi.
Herr talman! Jag vill bara säga till herr Westberg i Ljusdal att jag hela tiden framhållit att riksdagen vid flerfaldiga tillfällen har uttalat sig för att just elever, vilkas föräldrar har en svag ekonomi och som behöver inackorderas, kanske långt ifrån skolorten, skall stödjas.

Det är den vägen som riksdagen alltid ansett vara den riktiga. Jag tycker nog att reservanterna här nästan har lekt blindbock. Man söker efter någonting för att vinna en goodwill hos väljarna samtidigt som man inte — jag vill understryka det ytterligare — anvisar några pengar till det. Man säger bara att lägger Kungl. Maj:t fram ett förslag, skall man gärna vara med om att få fram pengarna. Vi får väl anteckna med tacksamhet att man resonerar på det sättet. Men jag vill bara framhålla att om riksdagen bifaller reservationerna här blir det i varje fall inte ett enda öre till de studerande under det kommande budgetåret.

Herr talman! Jag begärde egentligen ordet när jag hörde fröken Sandells huvudanförande. Jag förstod att fröken Sandell ville liksom bagatellisera vad man i reservationen säger om Edenmans uttalande. Men dels är jag motionär i detta ärende, dels tillhörde jag det särskilda utskottet 1964, och det kan kanske därför vara motiverat att jag anlägger några synpunkter. Bidragsdelen och lånedelen bör väl stå i viss proportion till varandra, vilket också 1964 års utskott ansåg. Just de av fröken Sandell åberopade naturastipendierna var egentligen förmånligare än den studiehjälp som sedan föreslogs i propositionen, men de var inte generella utan gällde bara vissa studerande. Vi accepterade väl över lag att man framlade förslag om en mera generell studiehjälp.

Redan då motionerade vi från centerpartiet om att man, när man indexreglerade lånen, i konsekvensens namn också skulle indexreglera bidragsdelen. De 360 miljoner kronorna, herr talman, tycker jag också är en mycket fin illustration av var vi har hamnat med vårt penningvärde, De 175 kronorna i månaden och halva basbeloppet låg på den tiden ganska nära varandra, men nu har det uppstått en väldigt stor klyfta. Det är denna klyfta som Viola Sandell här säger blir kompenserad genom att man kan få låna mera, Beträffande talet om att en ängel gick genom utskottet, när ni konstaterade vad summan var, undrar jag om inte den ängeln borde ha försökt tala om för de studerande vilken konsekvens det finns mellan icke indexreglerade bidrag och indexreglerade lån. Detta är alltså ett förslag om att bara bibehålla de proportioner man hade från begynnelsen. Därför tycker jag att det inte är helt ovidkommande att vi nu fortfarande motionerar om att det i varje fall borde underställas en utredning för att pröva om proportionerna inte skulle kunna återställas. Jag tror att de studerande som konstaterar att lånen stiger i takt med basbeloppet är litet fundersamma över sin skuldsättning i fortsättningen. Jag vill också erinra om att år 1964 föreslogs att när det gällde detta försök med indexreglerade lån — som var det första i Sverige — skulle det finnas en spärr. Detta innebär att den löpande räntan utgör spärr vid sidan om indexet. Ja, jag ville endast anföra några ord med anledning av motionen och av hur utvecklingen har varit, herr talman. Jag kan från centerns sida helt enkelt yrka bifall till reservationen 2.

Herr talman! Det har under de senaste åren genomförts en omfattande utbyggnad av de familjepolitiska stödåtgärderna. Det allmänna barnbidraget har fr.o.m. den 1 januari i år höjts med 300 kronor till 1 200 kronor per barn och år. Därigenom har barnfamiljerna tillförts ytterligare 540 miljoner kronor per år. Alla barnfamiljer har därmed erhållit ett grundläggande ekonomiskt tillskott, som verksamt bidrar till att utjämna skillnader i levnadsnivå mellan barnfamiljer och familjer utan barn, För barn, vilkas föräldrar lever åtskilda, har också det ekonomiska grundskydd som bidragsförskotten innebär förstärkts fr.o.m. den 1 januari i år. Bidragsförskotten höjdes då från 30 till 40 procent av basbeloppet, vilket i reda pengar innebär en höjning med 690 kronor till 2760 kronor per barn och år vid nuvarande basbelopp. Samtidigt har kretsen av bidragsmottagare vidgats genom att åldersgränsen för bidragsförskotten höjts från 16 till 18 år. Utöver barnbidraget har de ensamstående barnförsörjarna genom dessa åtgärder tillförts omkring 100 miljoner kronor. Genom 1968 års beslut om de nya bostadstilläggen har en betydande del av det ekonomiska familjestödet kunnat inriktas på barnfamiljer med låga inkomster och med flera barn. Systemet med bostadstillägg har sedan det infördes utvidgats i flera omgångar. År 1970 höjdes inkomstgränsen för oreducerade bostadstillägg till omkring 17 000 kronor, den 1 januari i år har denna gräns höjts till ca 18 000 kronor, och i årets statsverksproposition, som behandlas här i dag, föreslås en ytterligare höjning av inkomstgränsen till ca 20 000 kronor. Enbart denna senaste förbättring av stödet till barnfamiljer i låga inkomstlägen beräknas till ca 60 miljoner kronor per år. Vid sidan av de direkta ekonomiska stödåtgärderna har en utvidgad samhällsservice för barntillsynen särskilt under senare år kommit att framstå som en alltmer betydelsefull del av familjepolitiken, vilket avspeglas i en kraftig satsning på utbyggnaden av den verksamheten under senare hälften av 1960-talet. Statens kostnader för bidrag till barntillsynsverksamhet uppgick till 23 miljoner kronor budgetåret 1965/66, och kostnaderna för motsvarande ändamål beräknas i årets statsverksproposition uppgå till drygt 255 miljoner kronor. Från den 1 januari 1969 infördes statsbidrag till kommunala familjedaghem, och en kraftig höjning av de statliga stimulansbidragen till barnstugeverksamheten genomfördes 1970 då driftbidragen till daghem höjdes från 1600 kronor till 2 800 kronor, för fritidshem från 600 kronor till 1 500 kronor per plats och år. Dessa åtgärder har bidragit till en påfallande kraftig ökning av utbyggnadstakten för kommunernas barntillsynsverksamhet jämfört med utvecklingen under tidigare år. Som ett resultat av detta har riksdagen för några veckor sedan fått ett förslag om att på tilläggsstat för innevarande budgetår anvisa ytterligare 10 miljoner kronor för anordningsbidrag till barnstugor. Omkring 50 000 barn tas i dag emot i daghem och fritidshem och över 100 000 i lekskolor. Cirka 35 000 platser står till förfogande i kommunala familjedaghem. Jag har nämnt dessa siffror för att visa att det på olika områden av familjepolitiken har skett väsentliga förbättringar bara på några få år i slutet på 1960-talet. Hur skall nu denna utveckling kunna fortsätta och ytterligare utvecklas under 1970-talet? Mittenpartierna menar i en reservation till det utskottsbetänkande som nu behandlas att det skall ske genom utarbetandet av en samlad plan för barnstödets fortsatta utbyggnad. Man säger också att en sådan utbyggnad, med tanke på de stora ekonomiska insatser som krävs, måste ske i den takt resurserna medger. Vad man försöker glida förbi är att ett omfattande planeringsarbete på just detta område för närvarande pågår inom familjepolitiska kommittén. En huvuduppgift för kommittén är bl.a. att pröva effektiviteten av olika familjepolitiska stödformer. Kommittén skall utarbeta olika utbyggnadsalternativ som skall utformas utifrån de samhällsekonomiska realiteterna. Trots att reservanterna framhåller att familjestödet måste byggas ut i den takt resurserna medger — ett i och för sig välkommet drag av realism — drar man inte konsekvenserna av detta och gör några som helst prioriteringar för denna utbyggnad. Man vill höja barnbidragen, man vill bygga ut systemet med bostadstillägg, man vill införa ett särskilt vårdnadsbidrag och man vill indexreglera de familjepolitiska förmånerna.

Det gäller då inte enbart åtgärder av den art som reservanterna har lyckats få med på sin önskelista, utan det gäller också hela frågan om utbyggnader av servicen för barnfamiljerna genom fler platser i daghem, fritidshem, lekskolor osv. Familjepolitiska kommittén förbereder nu sitt slutbetänkande, som skall ge underlag för beslut om hur de ekonomiska stödåtgärderna ytterligare skall byggas ut. Huvudfrågan måste här bli inriktningen av åtgärderna, så att de i första hand sätts in där behovet är störst. Vi har här redan ett instrument för en sådan styrning, nämligen bostadstilläggen, som utgår till familjer med låga inkomster och familjer med många barn. Ett annat viktigt instrument som bör kunna vidareutvecklas är moderskapsförsäkringen. Familjepolitiska kommittén skall enligt sina direktiv behandla alla dessa frågor. Men samtidigt arbetar barnstugeutredningen med motsvarande planeringsfrågor på barnstugeområdet, bl.a. för att utforma en planeringsmetodik som syftar till full behovstäckning och som kommunerna kan tillämpa vid utbyggnaden av barntillsynsverksamheten, Jag skall inte gå närmare in på de frågorna i detta sammanhang. Jag vill bara erinra om att utredningen nyligen har presenterat en diskussionspromemoria om innehållet och metoderna i förskoleverksamheten. Där understryks det hur viktigt det är att vi satsar mera på barnen redan före skolstarten för att ge dem bättre möjligheter att utvecklas på alla områden. Promemorian och diskussionerna kring denna utgör underlag för ett utredningsförslag som skall avse utformningen och omfattningen av en allmän förskola liksom frågan om utbyggnadstakten för barnstugeverksamheten i dess helhet. Jag vill understryka att vi vid prioriteringen av de familjepolitiska åtgärderna givetvis måste sätta in också dessa frågor i det ekonomiska sammanhanget tillsammans med de direkta ekonomiska stödåtgärderna för familjerna.

Herr talman! De frågor som vi har att behandla i samband med detta utskottsbetänkande berör ju på ett alldeles speciellt sätt de enskilda människornas trygghet i skilda situationer. Det är insatser på det familjepolitiska området, det är frågan om på vilket sätt vi skall kunna skapa förutsättningar för en tillfredsställande hälsooch sjukvård, och det är frågan om på vilket sätt vi bäst skall kunna ordna så att de ungdomar som på ett eller annat sätt spårat ur skall kunna återföras till ett normalt samhällsliv — detsamma gäller även dem som har drabbats av alkoholism. Det här betänkandet innehåller också vissa insatser för handikappvården, liksom bidrag till särskoleverksamheten, insatser till ett förbättrat arbetarskydd samt vissa anslag för samverkan på det internationella området beträffande socialpolitiken. Det har i skilda sammanhang talats om den tysta nöden i vårt land. Och jag tror att det finns ett visst fog för detta påstående. Vi kan i olika sammanhang konstatera att behovet av insatser på skilda områden ökar. Detta sker under en samhällsutveckling där vi ofta rör oss med procenttal för höjd levnadsstandard och ökad produktionsutveckling. Kvar står dock att frågan om grundtryggheten för samhällsmedborgarna är brännande aktuell. Den har vi inte klarat på ett tillfredsställande sätt. Därför måste den frågan få ett ökat utrymme i den socialpolitiska debatten och det socialpolitiska handlandet. Frågeställningen blir naturligtvis: Har vi gjort de rätta prioriteringarna när de socialpolitiska besluten har fattats? Eller vad är anledningen till att problemen, som kräver socialpolitiska insatser, ständigt är i stigande? Och i det sammanhanget möter vi nästa betydelsefulla frågeställning: Vilka resurser står till samhällets förfogande för att ge medborgarna en tillfredsställande grundtrygghet? Vi vet att i dag är dessa otillräckliga med hänsyn till behov och önskemål, och därför blir prioriteringsfrågan av utomordentligt stor betydelse. Nästa frågeställning som vi inte kommer ifrån i en sådan här diskussion är: Vad är orsaken till det ökade behovet av sociala insatser på skilda områden? Och den frågeställningen vill jag hävda att man har ägnat alltför litet av intresse, Det är en samhällsangelägenhet av utomordentligt stor räckvidd och en frågeställning som vi inte kommer ifrån. Vilka misstag är det som har gjorts, och hur skall dessa kunna elimineras i framtiden? Ärade kammarledamöter! Säger det inte oss någonting, att i takt med storstädernas tillväxt och en ständigt ökad koncentration i samhället så ökar behovet av sociala insatser? Vi har under de senaste veckorna fått uppleva fall av barnmisshandel, som väl har upprört oss alla. Vi har kanske ställt oss frågan: Vad beror det här på? I vilken utsträckning har detta samband med samhällskoncentrationens ökade anonymitet? Det är inte osannolikt att det finns ett visst samband, Vi frågar oss: Är den samhällstyp vi byggt upp och håller på att föra vidare den som bäst befrämjar människornas trygghetsbehov? Måste vi inte i vårt samhällsbyggande inrikta oss på en samhällstyp där vi skapar större ansvar människor emellan? Ett samhälle med känsla av medansvar från varje enskild individ — helt enkelt att stödja och hjälpa. Ett samhälle där enskilda människor känner att de kan fungera, uppleva en känsla av trygghet och tillfredsställelse. Jag vågar säga att vi nu ser en del av resultaten av den koncentrationspolitik som man på socialdemokratiskt håll har omhuldat under år som gått. Det är inte så länge sedan det skrevs med ganska stora rubriker i tidningspressen om ”en glädjande folkvandring”. Jag vågar säga att de som drev denna tes så hårt hade fel.

Vi anser, liksom i den partimotion som ligger till grund för reservationen, att det bör utarbetas en plan för barnstödets utbyggnad. Det finns ingen sådan plan, och det har väl inte heller funnits någon sådan. Det har utlovats ordentliga tag vid flera tillfällen. Det utlovades exempelvis 1967 att det skulle bli en samlad reform, som skulle innebära en höjning bl.a. av barnbidragen. Men det blev inte då någon sådan höjning. I stället konstruerades familjebostadsbidraget om en smula och omvandlades till det nuvarande bostadstillägget till barnfamiljerna. Därefter höjdes visserligen barnbidragen i samband med momshöjningen vid årsskiftet, men höjningen räckte knappast för att kompensera för den penningvärdeförsämring som ägt rum sedan föregående höjning. Vi ser saken på det sättet att det har varit dåligt med samordningen inom familjepolitiken. Därför vill jag än en gång understryka, såsom vi gjort i motion och reservation, att det behövs en samlad plan, där höjda barnbidrag bör ingå. Jag gör det därför att jag anser att samhället på ett bättre sätt än vad som nu sker bör vara med om att bära barnkostnaderna. En utbyggnad av stödet till dem som har det ekonomiskt sämst ställt bör naturligtvis också ingå i denna plan. Det måste vara en angelägen jämlikhetspolitisk åtgärd som ger bättre förutsättningar för barn från olika miljöer att få en god uppväxtsituation. Framför allt är det angeläget att det äntligen kommer till stånd någon form av vårdnadsbidrag. Det är rimligt att man bygger upp detta successivt. Det har vi också klart deklarerat, men vi anser att man bör börja med en grundplåt och sedan bygga ut det hela så småningom. Det kan, anser vi, bidra till att på ett bättre sätt skapa valmöjligheter mellan att stanna hemma för vård av barn eller att anlita annan form av barntillsyn. Det är detta, herr talman, som ligger till grund för vår reservation vid punkten 4, alltså reservationen 1, som jag ber att få yrka bifall till.